Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den reservation som finns i det här betänkandet och som är avgiven av mig och Ingvar Svensson. Betänkandet som helhet och reservationen sysslar med hur vi skall ha det med styrelseformer, demokrati på länsplanet, ute i regionerna i vårt land. Det nuvarande tillståndet är sådant att man erinrar sig vad som sades om vårt gamla tvåkammarsystem innan det avskaffades, att om vi inte hade haft det skulle ingen ha kommit på tanken att införa det. Vad gäller länen ser det ännu värre ut. Här finns ett virrvarr av organ som har olika uppgifter, som överlappar varandra och som är kolossalt svåröverblickbara för allmänheten. Vi har sedan gammalt landstingen, vi har länsstyrelserna, vi har allehanda andra regionala organ. Vi har kommunförbund av olika sorter. Över huvud taget är styrelseformerna på länsplanet orationella och ineffektiva och innebär ett mycket omfattande slöseri med allmänna medel.

Vi har från centerpartiets sida i årtionden argumenterat för en mera rationell, förnuftig och demokratisk organisation i länen. Anslutningen här i kammaren har gått litet fram och tillbaka -- det har böljat. Intresset under senare år kan sägas ha varit minimalt. Vi i centerpartiet har ''överlevt'' i den här frågan. Andra partier, som tidigare varit positivt inställda till den s.k. länsdemokratitanken, har ändrat ståndpunkt. Jag erinrar mig vad gäller folkpartiet t.ex. att så länge Björn Molin satt här i kammaren hade vi i stort sett en gemensam syn på dessa frågor mellan folkpartiet och centern. Sedan svängde folkpartiet och gick över till att mera betona betydelsen av att statens intentioner genomförs också i länen, dvs. ytterligare genomslag för centralstyret. För så är det. Det som har hänt under senare år är ju att länsstyrelserna, de statliga organen, har förstärkts och fått allt mer och mer allmänpolitiska uppgifter. Sedan har det också vuxit upp en lång rad andra organ ute i länen som även de direkt eller indirekt sorterar under staten.

Det motstånd mot en förändring som finns är egendomligt också ur den synpunkten att vi har accepterat en annan ordning på andra nivåer. På riksnivå har vi riksdag och regering och myndigheter som sorterar under regeringen. I kommunerna har vi kommunfullmäktige, kommunstyrelse och en rad andra nämnder som har ansvaret för verksamheten i kommunen. Men att man just på länsplanet inte kan ha detta är mycket mycket egendomligt. Det självklara borde naturligtvis vara att vi liksom i de flesta andra länder har en organisation även på regional nivå som i princip svarar ungefär mot den som vi har i kommunerna och som vi har i riket som helhet. Sedan finns det en lång rad särskilda skäl för att genomföra en reform, utöver de grundläggande motiven som jag har angett. Vi står ju inför att regionerna får allt större betydelse i vårt land. Det finns också ett slags ny medvetenhet i många regioner om att man bör ta itu med sina egna frågor, men man saknar instrument. Man har inte så att säga de strukturella medlen till sitt förfogande. Vidare har nu EG kommit in i bilden. De allra varmaste EG-anhängarna talar ju om att vi i framtiden kommer att ha något av ett regionernas Europa, dvs. en samverkan över gränserna inte bara mellan stater utan också mellan regioner. Det är redan på gång, och man kan konstatera att ute i Europa har regionerna och de regionala styrelserna runt om i de olika länderna fått ökad betydelse. Här släpar vi efter.

Den bygger ju på gamla traditioner. I vissa fall går den tillbaka till 1600-talet, och det har hänt väldigt mycket i vårt land fram till våra dagar utan att vi har brytt oss om den regionala indelningen. Det gäller naturligtvis kommunikationernas utveckling i första hand, men det gäller också näringslivets utveckling och det gäller utbildningens lokalisering -- vi har fått utbildningsanstalter i olika delar av regionerna. Det finns alltså när det gäller allmänt tillvaratagande av regionernas intresse ett stort behov av en genomgripande reform på det här området. Jag är för min del mycket förvånad över den snäva syn som utskottsmajoriteten har i denna fråga. Jag är visserligen övertygad om att de tankegångar som har framförts från centerpartiet under en längre tid, och som i koncentrat finns återgivna i reservationen, kommer att vinna inom en ganska snar framtid. De har alla skäl för sig. Jag beklagar bara att det skall ta så förfärligt lång tid innan man kommer till skott. Slutligen finns det ytterligare en aspekt på frågan som kan tas med i sammanhanget, nämligen den gemensamma valdagen och mandatperiodens längd. Det finns enligt min mening redan nu goda skäl för att införa skilda valdagar, dvs. landstingsoch kommunalval på en gång och riksdagsval för sig. Med regionernas ökade betydelse och med ett genomförande av de länsdemokratitankar som vi arbetar för, ökar skälen ytterligare för skilda valdagar. Då skulle de regionala beslutande organen få en helt annan betydelse och på ett helt annat sätt stå i centrum för debatten, dvs. bli av intresse för medborgarna i de olika regionerna. Fru talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till den reservation som finns och till det utredningskrav som finns med i den reservationen.

Fru talman! Alltsedan Gustav Vasas dagar har Sverige haft kraftiga centralistiska tendenser. Som utlokaliserad kronobergare associerar jag lätt till Dackefejden. Kanske hade den aldrig blivit av om förståelsen varit större hos statsmakten för behovet av ett lokalt ansvar för frågor som kan hanteras lokalt. Sverige är unikt. Genom att Gustav Vasa förenade både den världsliga och andliga normgivningen i samma regemente, skapades en struktur som alltför mycket gick i monolitisk riktning. Pluralism och federalism frodas inte i ett sådant klimat. Det är kanske förklaringen till att statliga länsmyndigheter långt in i modern tid har haft stora befogenheter. Det är dags för mer av europeisering av den lokala förvaltingen. Vi behöver mer av ett federalt tänkande. I mitt allra första anförande i kammaren tog jag upp den viktiga roll som jag anser att subsidiaritetsprincipen bör få i den svenska demokratin framöver. Subsidiaritetsprincipen lämnar centralism och decentralisering som begrepp bakom sig och koncentrerar sig på en slags nivågruppering av makten. Det skall vara rätt makt på rätt plats kort -- och gott. Bevisbördan vilar på den som vill beröva en lägre nivå eller gemenskap dess funktion och därmed dess frihet och ansvar. Det måste alltså bevisas att den lägre nivån eller gemenskapen är ur stånd att fullgöra den avsedda funktionen på ett rimligt sätt, och det skall bevisas att den högre nivån kan göra det mycket bättre. Detta är en sammanfattning av subsidiaritsprincipen -- som vi förhoppningsvis kommer att få höra mer om framöver. Principen är tillämplig på vår syn på EG och allt annat internationellt samarbete, men den är också i högsta grad tillämplig på synen på det lokala och regionala ansvaret och friheten. För mig och mitt parti står det helt klart att maktfördelningen mellan den lägsta kommunala nivån och statsmakten behöver fyllas upp på en mellannivå. Vi har redan landstingen, men vi tror att det kommer att behövas länsparlament framöver med ett övergripande regionalt ansvar. Vi är tämligen fria i vår syn på länsindelningen och kan tänka oss att en hel del förändringar behöver göras på den sidan. Fru talman! Vi kristdemokrater räknar med att regeringen kommer att ta rejäla inititativ i den här riktningen under den kommande mandatperioden. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Vid internationella jämförelser har det visat sig att det lokala och regionala självstyret har varit särskilt välutvecklat här i Sverige. Troligen beror detta på frånvaron av starka feodala maktapparater, och det berodde i sin tur på att bönderna kunde faktiskt dra till skogs och försörja sig själva om fogdarnas förtryck blev för starkt. ''fornstora dag'' -- och som man väl i mera moderna statsvetenskapliga termer skulle kunna kalla för den imperialistiska perioden -- dvs. 1600-talet, inrättades länen och landshövdingarna som verktyg för den statliga överhetens kontroll och skatteindrivning. Ingvar Svensson har talat om den monolitiska statsstyrningen, och den fanns i allra högsta grad på 1600-talet. Det är egentligen ganska märkligt att denna rest från det enväldiga överhetssamhället har fått leva vidare ända in i våra dagar. Det är inte bara demokratiargument som finns för att låta de direktvalda landstingen ta över länens politiska uppgifter, det finns också en rad effektivitetsskäl. Bertil Fiskesjö och Ingvar Svensson har gett ett antal argument som jag kan ansluta mig till. Jag vill bara göra en kommentar när det gäller EG. Det finns faktiskt de som talar om regionernas Europa som ett alternativ till det centralstyrda kapitalistiska planhushållande EG. Jag skall också säga några ord om landshövdingarna. Vi lever i en tid då man hårdhänt rationaliserar bort tjänstemän i både statlig och kommunal administration. I min egen hemkommun hotas 6 000 arbeten bland de kommunalanställda. De flesta av dem arbetar med praktiska uppgifter inom vård och utbildning. Samtidigt säger politiker från alla läger högtidligt att man i första hand skall skära i administrationen och särskilt på chefsnivån. Jag skulle vilja höra om någon kunde tala om för mig vilka av landshövdingens uppgifter som inte lika väl eller bättre kunde utföras av en deltidsarvoderad ordförande i ett direktvalt länsparlament eller som man kunde överlåta till någon fristående författare eller teatergrupp? Kan någon från regeringspartierna förklara varför det vackra begreppet valfrihetsrevolution i regeringsförklaringen inte omfattar rätten att välja hembygdens högsta politiska företrädare? Regeringen har i förra veckan utsett fem nya landshövdingar. Det är högst kompetenta personer, såvitt jag förstår, och de är i sina bästa år. De hade säkert alla fem haft goda chanser att efter allmänna val vinna ordförandeposten i ett länsting, eller ett länsparlament, om det var detta de eftersträvade. Men nu kan man inte låta bli att uppfatta landshövdingeposterna som reträttposter, som erhålls när partierna vill ställa någon litet vid sidan av den politiska rännarbanan. Utskottsmajoriteten vill hänvisa denna fråga till en ny ganska diffus utredning. En utredning i en lång rad utredningar som har lett till små förändringar. Det är dags att nu efter mer än 350 år äntligen börja avveckla det gamla statliga fogdesystemet. Jag yrkar i första hand bifall till vänsterpartiets meningsyttring, i andra hand yrkar jag bifall till den gemensamma reservationen från centern och kds.

Fru talman! Det blir här en viss form av upprepning, men jag tycker att dessa frågor är så viktiga att de kanske förtjänar att upprepas. Regionernas betydelse i det framtida Europa diskuteras ju nu allt livligare. Häromdagen lyssnade jag på ett seminarium om kommunerna och EG. Där framkom det ganska tydligt att regionerna ställer krav på inflytande och deltagande också i EGs beslutsfunktioner. De nygamla regionerna i Europa håller alltså på att bli en maktfaktor i det nya Europa. Diskussionen handlar i stor utsträckning, vilket Ingvar Svensson var inne på, om subsidiaritetsprincipen -- detta ganska svåra och obegripliga ord. Ingvar Svensson förklarade det ju; beslut skall fattas på lägsta effektiva nivå. I Sverige har, tycker jag, den demokratiska diskussionen om var och av vem besluten skall fattas tyvärr inte varit så omfattande på senare år. Därvidlag delar jag Bertil Fiskesjös uppfattning. Men nu verkar det som om intresset och engagemanget äntligen fått bättre fart, inte minst om hur våra län -- regioner -- skall styras. I detta betänkande behandlas en rad motioner som tar upp frågan om länsdemokratin. Utskottet hänvisar till pågående utredningar och avstyrker motionerna. Jag måste säga att jag tycker att utskottet tar för lätt på vikten av dessa frågor. Det får inte bli så att vi bara utreder och utreder. För övrigt tycker jag, efter att ha läst direktiven till den enmansutredare som här åsyftas, att de inte är speciellt precisa utan mycket allmänt hållna. Någon större entusiasm verkar inte direktivförfattaren ha haft. Däremot finner jag flera intressanta uppslag i reservationen av Bertil Fiskesjö och Ingvar Svensson. Behovet av ökande regional demokrati för att klara viktiga frågor kommer enligt min mening att bli större. Det handlar om specialistsjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, utbildnings och forskningsfrågor, miljöfrågor, och helt enkelt övergripande regional planering. Jag delar alltså reservanternas uppfattning att det saknas ett folkvalt forum för debatt och beslut. Jag håller också med om att länsstyrelsernas roll är diffus. De många olika regionala aktörerna -- landsting, kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, mellankommunala samverkansorgan, och så staten och dess förlängda armar -- gör den regionala röran total. Konstiga länsgränser har dessutom trasslat till det hela. Medborgarna har svårt att få en överblick, och därigenom blir demokratin lidande. Nu pågår dock på flera håll i vårt land ett nytänkande. Länen är inte heliga, landstingen är inte heliga, inte ens länsstyrelserna och länsgränserna är heliga. Nere hos oss i Skåne har vi, som också påpekas i reservationen, börjat arbetet med ett gemensamt sammanhållet Skåne -- Jag har tidigare i den här kammaren sagt att jag hoppas att regering och riksdag skall understödja våra ansträngningar i Skåne att skapa en bättre beslutsordning och ge oss redskap för bättre samverkan. Från folkpartiet liberalerna i Skåne har vi hela tiden stött tankegångarna bakom ett skåneparlament. Det står t.o.m. i vårt regionala valmanifest. Därför är det inte svårt för mig i dag att stödja reservationen, även om jag har några randanmärkningar. Bertil Fiskesjö påpekade att centern länge har drivit frågan om länsdemokrati. Det är sant. Men det är inte de gamla 70-talsidéerna om att föra samman landsting och länsstyrelse i ett länsparlament som jag i första hand talar om. Nu behövs mer långtgående förändringar. Mina idéer utgår mer från ett Sverige med färre regioner, kanske 8--10, med regionparlament och med ökade beslutsbefogenheter. Det är för övrigt många fler än jag som har tänkt i dessa banor. Det gäller både nya, större regioner och minskad makt hos den politiska centralmakten, alltså riksdagen, och minskad makt hos centralbyråkratin. Jag inser att frågan då vidgas betydligt, vilket jag dock anser vara nödvändigt, bl.a. med tanke på Europaintegrationen. Vad gäller omfattningen av länsparlamenten, innehållsmässigt men framför allt geografiskt, har centern tidigare talat om 24. I Bertil Fiskesjös motion är det litet vagare uttryckt. Där sägs att länsparlamenten skall bygga på nuvarande landsting, och de är som bekant 24. Enligt reservationen däremot kan herrar Fiskesjö och Svensson nu uppenbarligen tänka sig färre regioner, och det tycker jag är bra. Men jag vill då bara påminna Bertil Fiskesjö om att Börje Hörnlund under valrörelsen, när han hade en presskonferens tillsammans med centerledaren, bestämt sade nej till vad han kallade storlän. Fru talman! Även om jag tycker att reservationen kunde ha varit tydligare på de här punkterna, är jag i dagens läge beredd att stödja herrar Fiskesjös och Svenssons tankegångar, eftersom reservationen helt klart visar en viljeinriktning som enligt min mening är den riktiga. Sverige behöver gå från ett nationellt till ett internationellt perspektiv, från ett centralt styre till ett regionalt och lokalt styre. Jag skulle gärna se att vi fick börja i södra Sverige. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i KUs betänkande nr 4.
Fru talman! I stort sett instämmer ju Olle Schmidt i reservationen och i tankegångar som centerpartiet länge har drivit. Det är klart att det innebär en viss självövervinnelse för honom att tvingas göra det, emot sitt eget partis ståndpunktstagande, så jag kan förstå att han vill ge litet slängar åt centerpartiet. Det förlåter jag honom, för han har ju rätt i princip, och det är ju det viktiga. Vad vi har sagt är att vi inte skall ha hur stora regioner som helst. Det är ju inte så stor mening med att tala om ökat folkligt inflytande, ökad möjlighet till insyn och påverkan, om vi delar upp landet i tre fyra regioner. Då är vi nästan på nationalstatens nivå. Däremot har vi inte motsatt oss en rationell översyn av de länsgränser som nu finns. Det behöver göras på många håll, men inte överallt. Vi har en del län som redan i sig är stora nog, både ytmässigt och befolkningsmässigt. Jag tycker att man får se på den här organisatoriska sidan, vad gäller den geografiska utbredningen, med stor öppenhet och först efter rätt noggranna analyser av vad som är kommunikationstekniskt och näringspolitiskt betingat göra en ändring. Det finns också en liten fara med att skjuta fram den regionala indelningen alltför mycket, nämligen att den här angelägna reformen beträffande länsdemokrati på det viset i onödan kan skjutas på framtiden. Vi vet från tidigare försök till ny länsindelning, att motsättningar lätt blossar upp och spärrar initiativförmågan och hindrar konkreta beslut. Jag vill utfärda en liten varning för att låta just den regionala indelningen bli ett slags huvudfråga i det här ärendet.
Fru talman! Jag kan intyga att det inte var illa menat, Bertil Fiskesjö -- det var absolut ingen självövervinnelse. Däremot tror jag att det är viktigt för debatten att vi försöker reda ut vad vi egentligen tycker och vad vi står för. Under de år då jag har diskuterat den här frågan har jag tyckt att om vi bara skall förändra länen, återgå till den gamla ordningen och sammanföra landsting och länsstyrelser, så är inte detta någon speciellt intressant reform. Poängen i resonemanget har varit att skapa bättre, större och effektivare regioner, som kan handla, inte minst i dessa dagar, ut mot Europa och fungera som drivkrafter, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan för hela landet. För min del tycker jag att det varit glädjande att konstatera att denna diskussion förs i hela vårt land, inte bara i storstadsregionerna, som ni i centern är oroliga för. När vi diskuterar demokrati, Bertil Fiskesjö, kan vi konstatera att om vi vill ha riktig demokrati och vill att människor beslutar själva i ökande grad, då skall givetvis besluten främst ligga så nära människorna som möjligt -- givetvis i kommunerna. Men jag tycker att det för den regionala styrelsefunktionen behövs ett annat organ, och därvidlag är vi överens. Jag tycker också, när det gäller den funktion som denna kammare har, att många beslut i den här församlingen skulle kunna flyttas ut till regionerna. Det är möjligtvis därvidlag som vi skiljer oss, Bertil Fiskesjö. Men jag tror att detta, med tanke på närmandet till Europa, är en ganska naturlig utveckling.
Fru talman! Jag tror inte att motsättningarna mellan Olle Schmidt och mig är så stora som de framställts av honom själv här. Jag har sagt att jag är öppen för en förändring av den regionala indelningen, och i reservationen nämner vi ju direkt Skåne. Men vi skall inte tro, om vi skall lägga något slags mall över landet som helhet, att detta är en lätt fråga. Om vi koncentrerar hela uppmärksamheten till den regionala indelningen, kommer vi att lägga en, som jag ser det, redan nu nödvändig reform på länsnivå på hyllan för ganska lång tid. Det tycker jag är trist. I de nuvarande länen, i varje fall i de flesta, finns redan nu ett mycket stort behov av ett samlat organ som kan ta sig an de speciella problem som finns i olika län. Vi kommer här till ungefär samma ståndpunkt, men från litet olika utgångspunkter. Jag vill inte vara lika doktrinär när det gäller den regionala indelningen som Olle Schmidt möjligen är.
Fru talman! Det hoppas jag att jag möjligen inte är, eftersom det inte är min avsikt. Vad jag däremot försökte säga var att vi haft litet olika utgångspunkter, och i vissa fall har skillnaderna kanske inte varit så små. Det tycker jag är en ganska väsentlig skillnad. Jag har aldrig sagt att detta är en lätt fråga. Den har debatterats sedan årtionden och har sitt ursprung i historiska missgrepp. Det är ingen lätt fråga: man bryter inte länsgränser hur som helst. Det är svårt i dagsläget att röra gränser, men jag tror att det är nödvändigt att man i den här situationen försöker lyfta diskussionen litet högre och se kopplingen till Europa och det som händer där. Jag har kanske en något annan uppfattning än Bertil Fiskesjö. Jag tror inte att vi når fram och får en stor enighet kring frågorna om vi enbart ser till det gamla förslaget om länsparlament. Jag tror att man kan få större enighet kring dessa frågor och snabbare nå bättre resultat om man diskuterar större regioner med en koppling till Europa. Varken Bertil Fiskesjö eller jag vet vem som får rätt. Men jag hoppas i varje fall, och det är vi helt överens om, att behandlingen av frågan tar fart och att det blir som Ingvar Svensson sade, nämligen att hans minister blir en drivkraft i dessa viktiga demokratiska frågor. Det är i första hand en demokratifråga.

Fru talman! Jag skall inte här låta mig lockas in i någon lång diskussion även om det är mycket intressanta frågor. Bertil Fiskesjö berörde också författningsfrågorna när han tog upp frågorna om den gemensamma valdagen och valsystemet som sådant. Där vill jag deklarera att vi från socialdemokratisk sida är mycket intresserade av att i ett bredare sammanhang diskutera just författningsfrågorna. Men den diskussionen kanske hör hemma under ett annat betänkande än det som rör länsdemokratifrågor. Det är intressanta frågor. Bertil Fiskesjö har under många år i riksdagen debatterat dessa frågor, och jag tycker han borde glädja sig åt att den gamla regeringen tillsatte en särskild utredare med uppgift att titta på den offentliga verksamheten och dess regionala organisation. Såvitt jag har förstått är det ett utredningsarbete som skall genomföras ganska skyndsamt. Utredaren skall också presentera olika modeller, inte bara när det gäller landsting och kommuner utan även för den statliga organisationen. Det innebär att vi här kanske inom ett år kommer att få ett mycket bra diskussionsunderlag. Då får vi återkomma och diskutera dessa mycket intressanta och viktiga frågor. Det är också därför som vi socialdemokrater ställer oss bakom utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag noterar att man även från socialdemokratiskt håll börjat uttrycka sig litet försiktigare. Man förstår att man börjar tillhöra den förlorande sidan. Jag hoppas att även ni från andra partier som står bakom majoritetsskrivningen inser att tiden håller på att flyga ifrån er. Det bedrivs ett så att säga uppehållande försvar. Vad gäller den utredning som man nu hänvisar till talas där om de viktiga uppgifterna för den statliga förvaltningen. Felet är att det här är fråga om en tjänstemannautredning, ett slags teknisk utredning där inga politiker är inkopplade. Det kan alltså inte bli fråga om något övergripande nytänkande i den utredningen. Möjligen kan den ta fram material som sedan kan utgöra underlag för fortsatta diskussioner. Det är det ena. Det andra är att målsättningen för denna tjänstemannautredning inte är angiven. Det är där bristen finns. Vad vi som reservanter vill är att man skall se på dessa frågor utifrån de målsättningar och värderingar som finns angivna i reservationen och som vi från centerpartiet talat för många gånger tidigare.
Fru talman! Jag tycker nog att Bertil Fiskesjö bör glädjas åt att utredaren har kommit i gång med sitt arbete. När man diskuterar författningsfrågor och den här typen av frågor bör man inte tala om motståndare osv. Vad det handlar om är att vara konstruktiv i arbetet. Det borde naturligtvis vara glädjande att vi så småningom får fram ett utredningsunderlag som gör att vi ingående och seriöst kan diskutera dessa frågor och kanske finna konstruktiva lösningar. Bertil Fiskesjö borde vara glad åt detta i stället för att så envist hävda reservationens fördelar. Man kan knappast med någon trovärdighet begära -- och det gäller inte enbart Bertil Fiskesjö, utan även de andra reservanterna -- att man plötsligt över bordet i utskottet skulle besluta om att vi över en natt inför något slags federalt system i vårt land.
Fru talman! Nej, Sören Lekberg, så pretentiös är jag inte. Jag har inte begärt att vi skall fatta ett beslut över bordet i KU, även om jag har all respekt för den genuina sakkunskap som där finns i alla frågor som utskottet är behörigt att behandla. Vårt krav är att en utredning skall tillsättas om dessa viktiga frågor med den målsättning som anges i reservationen. Det utredningsarbete som nu är på gång uppfattar jag som ett slags uppehållande försvar för att rädda så mycket som möjligt av den statliga, den regeringsstyrda och centralstyrda förvaltningen i länen. Det rätta hade naturligtvis varit att man i en parlamentarisk utredning haft tillgång till den expertis och de sakkunniga som nu arbetar med den utredning som Sören Lekberg refererade till. Det arbetet utgör ett bihang till det mer övergripande, ideologiskt inriktade arbete som bör bedrivas utifrån de målsättningar som måste gälla framöver om vi över huvud taget skall få en modern, effektiv och demokratisk styrelseorganisation i länen.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av Bertil Fiskesjös första replik där han vill göra gällande att Olle Schmidt talade mot sitt eget parti, som han uttryckte det. Jag vill understryka att folkpartiet liberalerna inte på något sätt är motståndare till den förändring, fördjupning och utveckling av länsdemokratin som måste komma. Vi är helt införstådda med detta. Att ändrade förhållanden i tiden innebär att man måste förändra organisationen i regionerna anser vi är helt naturligt. Men partiet i sin helhet har inte kommit lika långt i sitt ställningstagande som Olle Schmidt har gjort. Det är därför naturligt för oss att avvakta den utredning som är tillsatt och som så småningom kommer att lägga fram sina analyser och sina alternativ. Det är därför som vi har yrkat bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att även Ylva Annerstedt nu är på glid. Jag förutspådde ju i mitt första inlägg att ni så småningom skulle komma trippande här. Folkpartiet bör ju kunna känna den tillfredsställelsen att ni här återgår till gamla goda liberala ideal. Det är ju inte mer än sju åtta år sedan som centern och folkpartiet var ense i de här frågorna. Ni är välkomna upp i båten igen mot en lyckligare, ljusare och bättre framtid för regionerna i vårt land.
Fru talman! Vi har väl aldrig någonsin tagit avstånd från decentralisering av beslutsfattande. Jag förstår inte var Bertil Fiskesjö har fått det ifrån. Det är bara så att vi i det här fallet vill ha alternativen på bordet innan vi tar ställning.
Fru talman! Jag vill bara erinra Ylva Annerstedt om att det inte är så länge sedan som vi fattade beslut om den s.k. länsstyrelsereformen. Då drev vi våra krav, och folkpartiet gick emot och förenade sig med övriga centralister i den här kammaren. Man förenade sig med dem som önskade stärka statsstyret ute i regionerna och slöt enhälligt upp omkring den s.k. länsstyrelsereformen som då genomfördes. Vi motsatte oss denna och hänvisade, då som nu, till det större, vidare och mer vitt syftande grepp som vi önskade att riksdagen skulle ta.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om sista etappen i det som kallades frikommunförsöket. De stora frågorna där avgjordes i och med att vi fick en ny kommunallag som antogs här i riksdagen i våras. Socialdemokraterna har en reservation här, och den skall jag först yrka bifall till. Sedan vill jag med några korta ord närmare motivera vår uppfattning i den här frågan. I Dalarna pågår en försöksverksamhet på hälsooch sjukvårdsområdet. Det är en verksamhet som är tänkt att fortsätta fram till år 1994. Därom är vi eniga i utskottet. Vi är också eniga om att kommunerna där skall kunna få ta över sjukvårdsuppgifter samtidigt som huvudmannaskapet skall kunna ligga kvar hos landstinget. Men i den här Dalamodellen har det också ingått ett försök med att ge en närvarorätt för representanter för handikapp och pensionärsorganisationer. Detta har varit en begränsad försöksverksamhet som bara har gällt landstinget i Kopparbergs län. Vi tycker att det vore värdefullt om man kunde utvärdera det försöket, eftersom det är enda stället i vårt land där det pågår. Men majoriteten i utskottet har inte tyckt detta och avstyrker den framställan som fanns i propositionen. Det innebär att ett försök med närvarorätt för handikapp och pensionärsorganisationer inte kommer att få fortsätta. Det hinner därmed inte heller ens utvärderas. Vi tycker nog att man skulle kunna vara så generös att man låter försöket fortsätta t.o.m.

Fru talman! Det är faktiskt sju år sedan det första beslutet om frikommunförsök fattades. Jag tycker att det finns anledning att erinra om det, eftersom det var ett mycket viktigt beslut. I början var det bara nio kommuner och tre landsting som var inblandade i verksamheten. Det innebar i alla fall att de första stegen mot en ordentlig reformering och förändring av den kommunala verksamheten togs. Det var kanske inte främst genom de avsteg från regler och bestämmelser som gjordes, för de var ganska blygsamma i början, utan därför att det tvingade kommunerna till en genomgång av hela verksamheten. Man tvingades att ifrågasätta rutiner. Man startade kreativa processer ute i kommunerna. Dessa processer gav upphov till ett nytänkande som fungerade som snöbollen som växer. I dag kan vi se ett helt annat sätt att angripa problemen ute i kommunerna i hela Sverige. Det är positivt att dessa regler nu kan utvidgas till att gälla alla. Resultaten av den utredning som Sören Lekberg gjorde med anledning av frikommunförsöken var också en del av beslutsunderlaget till den nya kommunallagen, där den fria nämndorganisationen nu är stadfäst. Man kan säga att den fria nämndorganisationen har bidragit till en decentralisering av beslutsfattande och ansvarstagande. Den har inneburit att man har skapat en helhetssyn till gagn för verksamheten. Man har fått fler generalister och mindre vattentäta skott mellan verksamheter ute i kommunerna. Man har också upptäckt att statliga regler ofta begränsar kommunernas och landstingens möjligheter att lösa problem. Därför har man i allt snabbare takt luckrat upp de här problemen. Vi har sett en del intressanta försök på sjukvårdsområdet, där Dalamodellen är ett. Där har man försökt att lösa systemfelen med kreativt tänkande. Det är positivt. Det kunde gärna tillkomma i fler landsting. Men på ett område har majoriteten inte velat förlänga försöksverksamheten. Vi hade ju redan vid starten betänkligheter. Vi reserverade oss då mot att man skulle införa dubbel representation för vissa grupper av medborgare -- i det här fallet pensionärer och handikappade. Vi har hela tiden hävdat att det är principiellt fel och ett intrång i den representativa demokratin att på så sätt speciellt gynna vissa grupper i kommunen eller landstinget. Snart kommer ju frågorna om var gränserna skall dras och varför vissa grupper skall gynnas på andras bekostnad. Varför är det just pensionärer och handikappade som skall ha dubbel representation och extra möjligheter att göra sina röster hörda? Varför skall inte också reumatiker -- det finns många som lider av den sjukdomen -- få representation? Så här kan man dra ut frågorna i det oändliga. Det är politikernas uppgift att hålla en levande dialog med dem som man företräder. Synpunkter, råd och tips kan på olika sätt inhämtas genom den dialog som politikerna skall upprätthålla med sina väljare. Det ställningstagande som utskottet nu har gjort när det gäller speciell representation för vissa grupper visar klart var gränsen mellan politisk demokrati och korporativism går. I utskottets betänkande behandlas också ett motionsyrkande med anledning av förslaget om kommunal tillståndsprövning av sådana som vill starta enskilda fritidshem eller förskolor. Utskottet har hamnat på ställningstagandet att detta inte skulle medföra någon fara för rättssäkerheten, vilket var grunden till den här motionen. Utskottets undersökning visar nämligen att länsstyrelserna har mycket begränsade möjligheter att göra de utredningar som de egentligen skall göra. I stället litar de till kommunernas möjligheter att ge synpunkter och utöva tillsyn. Eftersom det hitintills inte har förekommit några propåer eller överklaganden på denna punkt, tycker jag att man kan nöja sig med detta. Den här frågan uppmärksammas ju också av regeringen i den proposition som gäller enskilda daghem. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Fru talman! Sverige var länge ett av de få länder i världen som saknade en nationaldag. Så småningom har det blivit en rättelse på den punkten. Jag vill erinra om att svenska flaggans dag snart har 100 år på nacken. Den som tog initiativet till det första firandet var Artur Hazelius, Skansens grundare. På enskilt initiativ firades alltså svenska flaggans dag för första gången 1892. Det här initiativet togs upp på många andra håll i landet, och man kan säga att det från år 1916 var fråga om ett allmänt firande av svenska flaggans dag, men någon nationaldag hade vi då fortfarande inte. År 1982 beslöt riksdagen att den 6 juni, svenska flaggans dag, tillika skulle vara nationaldag. Successivt har det här firandet, som alltid har förekommit, vuxit ut, och det har blivit något av ett medvetande hos svenska folket om att vi har mycket gemensamt. Vi har ett gemensamt arv, och det är mycket som gör det rimligt att vi firar just den Men, kan någon då invända, varför skall vi nu i Europaintegrationens tidevarv över huvud taget ägna oss åt sådana här nationella förlustelser? Ja, jag tror att det just på 90-talet, integrationens decennium, blir ännu angelägnare att framhålla den nationella identifikationen -- inte så att man skulle på något sätt glorifiera nationalism i ordets sämsta bemärkelse, chauvinism eller något sådant, men just för att framhäva det genuint svenska arvet. Jag syftar kanske inte på den svenska modell som Catarina Rönnung främst tänkte på. Jag tror att den har gått i graven, och skönt är nog det, men det finns så mycket annat som vi har anledning att ta upp och vara stolta över. Det har nu föreslagits i flera motioner att nationaldagen tillika skall bli helgdag, och utskottsmajoriteten har föreslagit att regeringen skall utreda frågan. Varför då inte lika gärna från början säga att vi nu gör den 6 juni till en helgdag? Nej, det vill vi inte, kanske just av det skäl som också Catarina Rönnung var inne på: det är självfallet förenat med kostnader att göra ytterligare en dag helt arbetsfri. Nu kan det väl ifrågasättas om det verkligen fortfarande kan vara fråga om 0,7--0,9 % av BNP, men den diskussionen vill jag inte närmare gå in på, utan bara konstatera att man kanske redan nu ger anställda ledigt, t.ex. på eftermiddagen. Jag är inte säker på att den 6 juni nu längre allmänt är fullständig arbetsdag, och det är detta som man vill ha belyst i sammanhanget. Det är klart att Curt Nicolin kanske skulle vara en bra utredare när det gäller den ekonomiska sidan -- vad vet jag. Det finns nog också andra som kan klara det. Ett alternativ är naturligtvis också att flytta en helgdag. Man kan tänka sig en rad olika lösningar. Absolut inte första maj, säger Catarina Rönnung. Det kan jag kanske gå med på, inte av någon slags veneration för att det är arbetarrörelsens internationella helgdag -- då skulle jag kanske lika gärna vilja se att man införde en borgerlighetens internationella helgdag -- men framför allt av en djup vördnad för att den 1 maj i många hundra år har firats som vårens intåg i detta mörka och ofta karga och kalla land. Det finns dock andra helgdagar som kan tänkas i sammanhanget. De kyrkliga får vi inte röra, tror Catarina Rönnung. Det är möjligt att kyrkomötets ordförande Göran Åstrand är av samma mening. Men annandag pingst är t.ex. en sådan dag som inte är kyrklig helgdag fast man skulle kunna tro det. Det finns även andra dagar som skulle kunna komma i fråga. Detta är emellertid sådant som vi i utskottet inte kan sitta och fatta beslut om. Vi tycker att det är lämpligare att regeringen får se över den här frågan. Det är väl riktigt att vi svenskar har svårt att gripas av någon allmän yra, bortsett från när de första solstrålarna kommer på våren och vi ser hur människorna, framför allt flickorna, sitter i klasar på Konserthusets trappa. Det är då härliga känslor som går igenom svenska folket. Man har betalt priset, och man upplever något nytt. Men även om vi inte får uppleva den 14 juli i Frankrike eller den 17 maj i Norge -- kanske barnens fest framför andra -- kanske vi ändå kommer någonstans åt det hållet, och det vore inte så illa. Dessutom är den 6 juni sällsynt väl lämpad för att göras till en nationell festdag. Det gäller den tid på året då vi kan vara nästan säkra på att det inte regnar, att solen skiner och att det är varmt ute. Det är en dag som säkert många ställer upp för att fira. Jag yrkar med dessa ord, fru talman, bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det finns naturligtvis olika sätt att fira både den 1 maj och den 6 juni. Men det ena goda behöver ju inte utesluta det andra. Även om vi nu firar en del, så låt oss hoppas att vi kanske kan fira litet mera. Det kan nog behövas i den ibland grå vardagens tristess som vi upplever.

Fru talman! Det var en gång ett land, som trots att det var bäst i världen och gärna talade om det, var ganska okänt för sina egna medborgare. Landet verkade inte ha någon nationalsång, även om man stod upp och sjöng någonting före internationella ishockeymatcher. Man sjöng annars om alla andra. Internationalen kallade man den visan. I uppslagsverk kunde man läsa att flaggan var blå och gul. När folk kallades till möte var flaggan emellertid som regel röd. Tänk så det kan bli, tänkte de välartade undersåtarna. Landet hade tydligen inte heller något namn. Från statsministern och neråt kallades det för ''det här landet''. Om landet hade historia och historiska traditioner, så var de i alla fall väl förträngda eller kamouflerade. Däremot hade landet ett försvarligt världssamvete -- 14 miljarder stort, noga räknat. Åren gick och eftersom medborgarna var ganska resande av sig, hade de noterat att andra folk med stor glädje firade sina s.k. nationaldagar. Politikerna som hade lärt sig att lyssna på rörelsen hängde med, givetvis med några klädsamma års fördröjning. Och så blev flaggans dag också nationaldag, och si flaggan var blå och gul. Rätt som det var stod det den 28 november 1991 på almanacksbladet. Under tiden hade förändringens vind blåst över världen och t.o.m. över fredens hav. Då kunde man, fru talman, höra detta av exempelvis mig: Visst skall nationaldagen vara helgdag, men visst jobbar vi redan minst i världen. Därför kan vi inte ha fler helgdagar. Med vissa helgdagar följer de äktsvenska klämdagarna, varigenom vi jobbar ännu mindre än vi låtsas.

I detta annandagarnas land får vi se upp. Annandag pingst, som vårt föga kyrksamma folk är ganska ensamma om att fira, råkar också i farozonen. Denna dag kan ju sammanläggas med pingstdagen som därigenom kan bli dubbelt så festlig för dem som vill hänryckas. Första maj, denna symbol för svunna tider och strider, behöver väl inte vara helgdag?! Vore det inte ett internationellt anslående bevis på vår nukänsla och globalpolitiska framförhållning att avskaffa helgdagen första maj innan Albanien och Ryssland gör det! Allt detta, fru talman, vore givetvis denna kammare övermäktigt att besluta. Därför stöder jag det som från början var Anders Björcks m.fl. yttranden att riksdagen hos regeringen begär en utredning om att avskaffa eller åtminstone flytta någon nu existerande helgdag samt att göra nationaldagen till helgdag. Jag har förstått att detta också är utskottets yrkande. Till sist, fru talman, det var ingen saga.

Fru talman! Om mitt uttalande eller min tankegång på något sätt uppfattades som grumlig, föreslår jag att man läser den när den kommer ut i snabbprotokollet. Den kommer då att framstå i all sin glans såsom utomordentligt klar och entydig. Det gläder mig att även socialdemokrater och andra är stolta och fr.o.m. nu kan kalla Sverige för Sverige och inte för det här landet.

Fru talman! När vi för ett år sedan diskuterade det förra Mellanösternbetänkandet skedde det mot bakgrund av den upptrappning av militära styrkor som då försiggick i området på grund av att Irak hade ockuperat Kuwait. Från många håll sågs det då som en risk att Israel skulle dras in i denna militära konflikt. Palestinierna hade dragits in i konflikten på grund av de ekonomiska konsekvenser och den flyktingsituation de hade råkat ut för. Nu undveks, mycket tack vare Israels påtvingade återhållsamhet, denna utveckling. Men det var givetvis orimligt för världssamfundet att fortsätta att acceptera Israels ockupation av främmande territorium, som varat sedan 1967, när man samtidigt så kraftfullt reagerade mot Iraks ockupation av Kuwait. Det hade varit orimligt om inte USA hade agerat kraftfullt för att få till stånd den process som nu påbörjats. I bästa fall ser vi nu en verklig början på en fredsprocess, som kommer att undanröja den centrala grundbulten för problemen i Mellanöstern. I dag har vi också väntat på att Israel skall godta villkoren för att fortsätta konferensen i Washington, och ett sådant besked tycks vi nu ha fått. PLO och viktiga arabstater har antagit villkoren och lovat att palestinier och araber skall vara närvarande. De mest pessimistiska befarar att Israel skall försöka dra sig ur processen, återigen hamna i försök till militära lösningar och därigenom vrida klockan tillbaka. Anfallen mot flyktingläger i Libanon, som sker då och då, är också illavarslande tecken. För ett år sedan hade Israel också med förakt för folkrätten just förklarat att invandrande judar skulle ges bosättningar på ockuperat område. Det är minsann inte det enda brott mot folkrätten som Israel begått under årens lopp. Massakern på minst 21 civila, obeväpnade demonstranter var också aktuell för ett år sedan när vi diskuterade de här problemen. Den kollektiva bestraffningen genom husrivningar och trakasserier av anhöriga till misstänkta brottslingar hör också hit. Ibland lär det också hända att ''fel'' hus demoleras som en kollektiv bestraffning. Stängning av universitet och skolor och misshandel och tortyr av ungdomar har varit ett led i de militära insatserna mot stenkastande barn och mot fångar i fängelser. Dödsfall i samband med polisförhör har också redovisats. Antalet dödade sedan intifadan började uppgår till omkring 1 000 personer, varav ca 160 barn med en medelålder på tio år. För ett land som vill kalla sig demokratiskt måste det givetvis vara ett sätt att ta sig in i fredsprocessen och låta den få fart att se till att övergreppen mot de mänskliga rättigheterna upphör. Till att börja med måste de nya bosättningarna upphöra omedelbart, politiska fångar släppas, skolor och universitet öppnas och säkerhetsstyrkorna reduceras. När det gäller ockupationen av Kuwait var riksdagens majoritet snabb med att godta den säkerhetsrådsresolution som innebar ett stort krig med ett omätligt lidande för befolkningen i området, medan vi från vårt håll förespråkade ett fortsatt användande av sanktionsvapnet. I dag anser jag att vi också borde diskutera konsekvenserna av dessa sanktioner för civilbefolkningen i Irak. Många rapportörer uttrycker stark oro för det lidande som särskilt barnen utsätts för på grund av en del av innehållet i sanktionerna. I fråga om Palestinakonflikten är man inte ens beredd att i utskottets betänkande hålla dörren öppen för ett agerande för sanktioner. Det är uppenbarligen en stor skillnad i attityden till olika ockupationer. Vi anser också att en del av det bistånd vårt land ger till palestinierna kunde ges direkt till PLOs humanitära verksamhet, exempelvis till utbildningsprogram och hälsovård. Men det förtroendet vill utskottet tydligen ännu inte ge PLO. Vi får hoppas att åtminstone den hjälp som går via UNRWA kommer att ökas. Vi har för vår del valt att i en särskild meningsyttring markera att vi vill hålla dörren öppen för svenska initiativ och medverkan i internationella sanktioner mot Israel, detta som ett slags logisk konsekvens av den syn på sanktioner vårt parti hade när det gällde Irak--Kuwaitkonflikten. Jag vill därför yrka bifall till den meningsyttring vi har avgett.

Fru talman! Konflikten i och runt Israel är ett ytterligare exempel på hur den nya globala politiska situationen skapar nya öppningar i gamla konflikter. Vi måste naturligtvis mycket varmt välkomna att man nu äntligen har fått i gång någonting som i alla fall kan bli en förhandlingsprocess. Det är något som man knappast vågade hoppas på bara för några månader sedan, även om det var många som ställde det kravet; vi behandlar ju t.ex. i detta betänkande motionsyrkanden som tar upp den frågan. Ännu har naturligtvis de som skall försöka nå fram till en förhandlingslösning många svårigheter framför sig, och väldigt mycket kan gå fel. Det är inte säkert att man vågar ha en optimistisk prognos. Den part som verkar mest ovillig i förhandlingsprocessen är uppenbarligen Israel, och det är kanske inte så konstigt. Det är Israel som har det militära övertaget i regionen. Det är Israel som ser störst möjligheter att med militära och polisiära maktmedel kunna tillvarata sina intressen. För den arabiska sidan däremot, är det kanske bara genom en förhandlingslösning som man över huvud taget har några chanser att tillgodose sina intressen.

Den utveckling vi har sett i Israel och i de palestinska områdena -- de ockuperade områdena -- är tragisk både för de drabbade palestinierna och för Israel som nation. Det är allvarliga grymheter som har utövats mot människorna i de ockuperade områdena, urskillningslösa bestraffningsåtgärder, osv. Men den här typen av politik slår också tillbaka mot det land som utövar den. Det har en demoraliserande effekt på hela samhällssystemet. Av den anledningen är detta en mycket farlig väg även ur den israeliska nationens synpunkt. Därför finns det verkligen anledning att hoppas att också Israel nu skall inse att förhandlingslösningen är den enda lösningen, detta också på grund av att den politik som hittills har förts har lett till en växande internationell isolering av Israel, vilket naturligtvis också är olyckligt för landet. En annan förutsättning för en framgångsrik förhandlingslösning är att också den arabiska sidan får en mer realistisk inställning till problemen och till vilka lösningar som är möjliga. Det finns också mycket starka tecken på att så har skett. Den gamla föreställningen att man skulle kunna återställa situationen sådan den var före Israels existens är naturligtvis orimlig och oacceptabel.

Detta är också orsaken till att vi avvisar tanken på att tillgripa sanktioner mot någon part i förhandlingsprocessen. Att klampa in med internationella sanktioner i den här mycket känsliga processen skulle helt klart vara ett effektivt sätt att få alltsammans att gå i baklås. Däremot finns ett betydande utrymme för humanitära insatser i de drabbade områdena, och där bör Sverige vara berett att delta. Det görs också redan en hel del. Fru talman! Det finns mycket positivt och hoppingivande i utvecklingen. Sveriges roll i detta sammanhang är naturligtvis utomordentligt marginell, men det vi kan göra för att understödja processen skall vi också göra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Fru talman! Jag kan instämma i stort sett allt vad Pär Granstedt sade, men jag kan också påminna om att t.ex. EG, i samband med att intifadan bröt ut en gång för tre år sedan, vidtog åtgärden att förhala ett handelsavtal man hade på gång med Israel. De påtryckningar som USA i dag gör kan väl också anses ha en ekonomisk innebörd. Syftet med vår meningsyttring har varit att hålla dörren öppen också för sanktioner i dessa sammanhang. Däremot delar jag uppfattningen att det i detta speciella skede kan vara olämpligt att dra i gång den typen av verksamhet.
Fru talman! Sanktioner är i sådana här sammanhang ganska tunga insatser. Som Bengt Hurtig säkert vet beskrivs inte ens de åtgärder som både EG och Sverige i dag vidtar gentemot Jugoslavien som sanktioner. Den benämningen sparas nämligen för betydligt mer kraftfulla insatser, exempelvis handelsbojkotter. Det vi uppfattar ligger i vänsterns meningsyttring är krav på ganska kraftfulla åtgärder mot Israel. Jag noterar att också Bengt Hurtig egentligen inser att detta inte är det rätta tillfället att väcka sådana förslag.

Fru talman! I Mellanöstern råder en komplicerad och svårlöst politisk situation. Historiskt betingade anspråk på att förändra gränser uttalas av de flesta länderna i området. Kultur och religionskonfrontationen är mer påtaglig än i de flesta andra områden. Uppräkningen, som dokumenterar att krisen i Mellanöstern är oerhört mångfasetterad, kunde bli lång, något som utrikesutskottets betänkande är ett exempel på. Den internationella konferensen i Madrid kan ses som ett hoppfullt tecken på att det trots frågans oerhörda komplexitet kan finnas framkomliga vägar för att nå en fredlig samexistens. Några illusioner om möjligheten att på kort sikt finna lösningar som kan anses acceptabla av de inblandade parterna bör man nog inte ha. Det nya och positiva är ändå att parterna suttit vid samma bord och att ett samtal kommit i gång. I den svenska debatten, och för övrigt också i andra europeiska stater, har det ibland funnits en benägenhet att göra uttalanden om Mellanöstern, och framför allt om staten Israel, som om gränsdragningsproblematiken vore av högst ordinär karaktär. Så är det sannerligen inte. Jag anser att Israels agerande måste bedömas utifrån de komplexa historiska erfarenheterna och från det reella hot som staten Israel i dag är utsatt för. Jag står bakom utskottets betänkande, men jag vill också peka på vikten av att inte förytliga diskussionen, utan att man beaktar den utsatta situation som israelerna har som permanent tillstånd. Herr talman! Ett exempel på denna frågas särskilda karaktär är de proklamationer som titt och tätt deklareras om nationen Israels rätt till säkra och erkända gränser. Att detta helt självklara ständigt upprepas är uppseendeväckande. Det är en självklarhet att suveräna stater skall ha rätt till säkra och erkända gränser. FNs kraftfulla agerande i konflikten vid Persiska viken är ju ett exempel på att denna doktrin om de suveräna staternas rätt också får konsekvenser för hela världssamfundet. Mellanösternkonflikten handlar ingalunda om enkla gränsförskjutningar eller om ett återlämnande av Västbanken, Gaza och Golan. Konflikten handlar ytterst om Israels existens. Det måste vara rimligt att Israels agerande bedöms utifrån de historiska erfarenheterna och från de reella hot som nationen är utsatt för. Det är mycket positivt att en dialog har kommit till stånd, men skall fredsarbetet vinna terräng är det nödvändigt att detta beaktas. I detta sammanhang vill jag dock understryka att ambitionen att ge palestinierna rätt till självbestämmande och eget land är en nödvändig förutsättning i denna fredsprocess. Och det är ett oerhört framsteg att palestinierna nu deltar i fredliga samtal. Jag vill också ta detta tillfälle i akt att peka på alla etniska och religiösa minoriteter som finns i detta område. Det är assyrier, maroniter, druser och kurder -- listan kunde göras mycket lång. Gemensamt har dessa folkgrupper att deras kulturer utvecklats och existerat i detta område långt, långt innan flertalet av dagens statsbildningar såg dagens ljus. Gemensamt för dem är också det lidande som tillfogats dem, då de kommit i kläm mellan starka stater och politiska intressen. Dessa folk, som vi för övrigt har så nära oss, då många av dem i Sverige sökt en fristad, måste i högre grad än hittills uppmärksammas i den svenska utrikespolitiken; flera av dem har av olika politiska regimer förvägrats de mest elementära mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.

Det är uppmuntrande att de långvariga ansträngningarna har lett till att Mellanösternkonferensen har kunnat påbörjas, genom åtskilliga kompromisser från olika håll. Vi socialdemokrater utgår från att regeringen skall fortsätta att aktivt vara verksam för att fredliga lösningar skall kunna uppnås. Sedan utskottet behandlade frågan har det inträffat en incident som är beklaglig: USAs regering har inte beviljat visa för en PLO-delegation. PLO har observatörsstatus i Förenta nationerna, och det är därför olyckligt att man inte tillåter PLOs representanter att resa in i USA. Den palestinska delegationen ingår, som vi alla vet, som en del i den palestinsk-jordanska delegationen, och det har accepterats. Den avvikelse som man nu gör från USAs regerings sida borde rättas till. I utlåtandet uttalar sig utskottet mycket bestämt om att ockupationen måste upphöra. Det är under ockupationen som så många kränkningar har skett mot mänskliga rättigheter och mot folkrättsliga regler. Det är därför mycket viktigt att redan nu åstadkomma förändringar då det gäller dessa kränkningar. Jag vill särskilt markera att det är av yttersta vikt -- det framgår också av utskottsutlåtandet -- att de israeliska bosättningarna i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza upphör. De utgör en stor fara när det gäller att nå en uppgörelse. Här måste påtryckningarna kraftigt öka. Då det gäller kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena kan man ju invända att det försiggår långt större kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder i Mellanöstern. Det är riktigt, men Israel kan inte använda det som ett försvar för att kränka de mänskliga rättigheterna bl.a. i form av utbredd användning av tortyr och kollektiva bestraffningar. Det skadar inte bara Israels berättigade krav på att vara en självständig stat med säkra gränser, utan det äventyrar också fredsprocessen på ett sätt som kan leda till bakslag. Det är därför angeläget att man i det här läget vidtar åtgärder som kan minska konfrontationen och motsättningarna. Man borde exempelvis kunna frige dem som av politiska skäl sitter i läger eller i fängelser. Det är en åtgärd som skulle få en mycket positiv verkan på fredsprocessen. Slutligen vill jag särskilt understryka behovet av fortsatta humanitära insatser i Mellanöstern, inte minst då i de ockuperade områdena, där det finns mycket akuta behov av fortsatta humanitära insatser.

Herr talman! Vi behöver i dag kanske inte repetera beskrivningarna av de röda khmerernas skräckvälde under perioden 1975--1978, då omkring en miljon människor fick sätta livet till. I många fall var det säkert föräldrar och anhöriga till dem som i går våldsamt demonstrerade mot Khieu Sampan när han försökte återvända till Pnom Penh som företrädare för just röda khmererna. Den internationella oron för de röda khmerernas återkomst till makten har inte minst kommit till uttryck i USA. Nu visar det sig att ett fredligt och demokratiskt Kampuchea kan gå om intet på grund av att man inte riktigt tagit problemet med de röda khmerernas barbariska ledare på allvar när man försökt lägga grunden till det. Förr såväl vanligt folk runt om i världen som för kambodjanerna är det obegripligt att just de ökända ledare som bär ansvaret för 1970-talets barbari skall tillåtas komma tillbaka till makten. Det är naturligtvis omöjligt att kringgå de röda khmererna som organisation. De har militär styrka och stark ekonomi genom gränshandeln men också genom brytningen av ädelsten i deras område; den kunde enligt min uppfattning också ha nämnts av utskottet. Men det kan inte vara nödvändigt att just de mest belastade skall ingå bland de nya makthavarna. T.o.m. Sihanouk har föreslagit någon form av internationell tribunal mot dessa ansvariga ledare. Det är en ödets ironi att det var Hun Sen, alltså den nuvarande Vietnamstödda regimens ledare, som i går fick försöka rädda khmerledaren och stoppa in honom i en pansarvagn som regimen sannolikt fått från Vietnam. Frågan är vad stormakten Kina nu kommer att företa sig. Den kan ge sig på att stödja ett återupptagande av gerillakampen och fortsatt blodbad i det sargade Kambodja. Jag tycker för min del att utskottet borde ha tagit dessa problem på större allvar. Vi har med stor tvekan godtagit skrivningarna i betänkandet till svar på vår motion, men jag vill på det här sättet markera att en skarpare skrivning hade varit önskvärd.

Herr talman! Vi känner ju alla väl till Kambodjas historia och de röda khmerernas terrorvälde under 70-talet -- det är ju ett av historiens värsta och kommer att återfinnas i historieböckerna -- då miljoner kambodjaner mördades och torterades. Det skapar naturligtvis djupa sår och starka hatkänslor. oktober i år kunde underteckna den viktiga fredsöverenskommelsen i Paris var det mycket glädjande, och man såg med viss försiktig optimism på framtiden. FNs fredsskapande arbete ingjöt nytt hopp om en fredlig utveckling i Kambodja. Äntligen kan arbetet komma i gång. Detta är en av FNs största operationer. Det talas om kostnader på 1--3 miljarder US dollar. De pengarna finns i dag inte, så visst vilar operationen på en bräcklig grund från ekonomisk synpunkt. FN kommer ju att ha ett stort ansvar. Man kan säga att FN kommer att så gott som styra Kambodja under en övergångsperiod. Områden som utrikespolitik, försvar, finanser, allmän säkerhet och information kommer att ledas av FN, är det tänkt. Flyktingsituationen är besvärlig. 350 000 flyktingar skall repatrieras. Minröjningsproblemen är enorma. De nordiska länderna har i det s.k. Skagendokumentet dragit upp riktlinjer för hur man skall arbeta med fredsskapande och fredsbevarande åtgärder. Man har lagt fram tolv punkter, och i punkt sex drar man upp riktlinjer för hur man skall övervaka val och hur man skall kunna föra ett land in i fred och demokrati. Man talar också om att försöka inom FN bygga upp en fond för sådana operationer. Hade detta varit i gång tidigare hade det nu funnits möjligheter att använda en sådan fond i dagens läge. När vi öppnar dagens tidningar och ser den blodbesudlade Khieu Sampan försöka fly och sätta sig i säkerhet, så förstår man vidden av de hatkänslor som råder i Kambodja. Kanske dessa starka känslor nu har äventyrat fredsoperationerna och FNs engagemang. Det får utvecklingen framöver visa. Det är klart att man har tappat tempo. Den optimism som präglade undertecknandet i Paris den 23 oktober i år har fått ett svårt bakslag. Trots detta arbetar man på fredliga val i Kambodja under FNs ledning. Det är den enda realistiska vägen för att nå en varaktig och fredlig lösning på Kambodjafrågan. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är förvisso riktigt att de röda khmerernas agerande nu kan ställa till stora problem. Utskottet har också i sitt betänkande sagt att de röda khmererna är en faktor att ta hänsyn till när det gäller den fortsatta utvecklingen. Jag tycker det finns all anledning att i dag upprepa hur skarpt vi fördömer den folkmordspolitik som de röda khmererna har bedrivit. De opinionsyttringar som har kommit fram i Kambodja är, som Karl-Göran Biörsmark säger, ett uttryck för det hat som finns emot denna folkmordspolitik. Det är också angeläget att säga att de stormakter som har understött de röda khmererna nu verkligen måste hålla tassarna borta och starkt stå fast vid FNs fredsplan, en fredsplan som kan leda till en lösning, men som kräver stora insatser ifrån världssamfundet. Det är viktigt också nu -- vilket utskottet gjort -- att poängtera vikten och värdet av aktiva fortsatta insatser från svensk sida. Vi måste verkligen på allt sätt medverka till genomförandet av FNs fredsplan och till att den mycket viktiga minröjningen kommer till stånd. Där har Sverige tidigare visat ett stort intresse. Men det är också viktigt, som utskottet säger, att det kan komma till stånd ett snabbt erkännande av den nya regeringen. Det är av betydelse att den nuvarande regeringen, av allt att döma med Hun Sen i spetsen, går i politisk koalition med Sihanouk i det kommande valet. Det viktiga för det kambodjanska folket är att i fria, demokratiska val ge klart underkännande åt Khieu Sampan och de röda kahmererna. Sverige bör förbereda ett omfattande och kvalificerat bistånd till Kambodja, som alltför länge har stått isolerat. Det är viktigt att nu kompensera det kambodjanska folket för att man tidigare inte har kunnat få det bistånd man så väl behövt.

Herr talman! Som ansvarig för de samepolitiska frågorna i mitt parti vill jag börja med att uttala min glädje över att utbildningsministern, tillika ''sameministern'', har deklarerat att man i regeringen har ambitionen att för riksdagen framlägga ett sammanhållet samepolitiskt förslag redan under vårriksdagen.

Om utskottet har funnit att detta är överflödigt eller på annat sätt olämpligt, så borde man åtminstone ha meddelat det till nationalrådet. I betänkandet nämns att Finland inte heller har ratificerat konventionen, men har ambitionen att så snart som möjligt undanröja de brister som man har i sin lagstiftning. Jag vill med anledning av detta berätta om deras arbete. De har antagit en språklag. Man förstärker sitt sameparlament, som inrättades på 1970-talet. Man har kommit en bra bit på vägen i arbetet med att lösa frågorna om rätten till land och vatten. Det ser ut att bli en modell som grundar sig på ett kollektivt ägande av de traditionellt brukade områdena. Man utgår ifrån vilka som stod på renlängd 1890. Det är deras ättlingar som skall ingå i samekollektivet. Det är alltså inte bara fråga om rättigheter för renägare. Finska grundlagsutskottet har haft förslaget på remiss och gett det sitt gillande. Jag har här i riksdagen tidigare nämnt den finska doktorsavhandlingen av Kajsa Korpijakko om 1600-talet. Den är nu översatt till svenska och utkommer snart i bokform. Jag har lyckats komma över ett sammandrag av avhandlingen och kan intyga att den är mycket intressant. Den kommer säkert att kunna vara till hjälp även för våra lagstiftare, men den kommer förhoppningsvis även att bli ett bra underlag för den debatt och den diskussion som sannolikt och förhoppningsvis kommer till stånd i anslutning till den utlovade propositionen. Under förra riksdagsperioden var tre som jag tycker stora samepolitiska frågor aktuella: ILO-konventionen 169 och konflikten mellan samer och skogsbolag i Härjedalen. Den ambition som utredarna i samerättsutredningen hade om att ett sameting skulle kunna inrättas redan denna höst grusades. Inga som helst initiativ togs för att göra det möjligt att ratificera ILO-konvention 169. Den rättsprocess som nu inletts i Härjedalen är inte värdig en demokrati. En svensk--samisk konflikt av den dignitet som det här är fråga om borde behandlas på den politiska arenan. Herr talman! Jag vill som avslutning även påpeka att det för den samepolitiska saken skulle vara en fördel om frågorna hanterades av ett enda departement. Jag tror inte att denna gamla modell med att frågorna är uppdelade på lika departement är bra. Den nya regeringen borde tänka om även i denna fråga och söka en annan modell för att hantera samepolitiken framöver.

Herr talman! Berith Eriksson beklagade att utrikesutskottet inte hade givit tillfälle för samernas nationalråd att ge synpunkter på detta ärende. Får jag påpeka att varken jag eller utskottets kansli känner till någon framställning från samernas nationalråd i den frågan.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om det är regeringens avsikt att sakligt pröva det franska företaget Eramets förvärv av Kloster Speedsteel och därvid eftersträva bästa möjliga förutsättningar för Kloster Speedsteel. om utländska förvärv av svenska företag m.m. Regeringen kommer, intill dess nämnda lag upphör att gälla, att pröva de ansökningar som ingivits. Eramets ansökning om förvärvstillstånd bereds för närvarande på näringsdepartementet. På den första frågan vill jag svara att ansökningen kommer att sakligt prövas av regeringen liksom övriga ansökningar om förvärvstillstånd som kommit in till departementet. Vad gäller frågan om att eftersträva de bästa möjliga framtida förutsättningarna för Kloster Speedsteel är jag inte beredd att kommentera det enskilda fallet. Generellt sett är det ledningens och styrelsens förmåga att leda och utveckla företaget och de anställdas insatser som lägger grunden för ett företags framtida förutsättningar. Det ankommer också på ägaren att fatta beslut som enligt normala företagsekonomiska principer tryggar företagets utveckling på bästa sätt. Den nya regeringens politik syftar till att skapa ett bättre näringslivsklimat och bättre tillväxtförutsättningar, till gagn för såväl Kloster Statens uppgift inom näringspolitiken är att ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och att bidra till att skapa betingelser för långsiktig tillväxt. Staten bör inte styra utvecklingen i enskilda företag. Goda förutsättningar för företagen är, oberoende av utländskt eller svenskt ägande, av avgörande betydelse för att främja sysselsättningen och säkra välfärden.

Herr talman! Jag ber först att få tacka näringsministern för svaret på min interpellation om Kloster Speedsteel AB. Jag tycker dock att svaret är något motsägelsefullt. Inledningsvis säger näringsministern att ansökan kommer att prövas på ett sakligt sätt, och det torde innebära att prövningen skall ske enligt lag och utbildad praxis. Men huvuddelen av svaret är en beskrivning av gällande 1700-talsdoktrin, som går ut på att regeringen skall lägga sig i så litet som möjligt i företagens sätt att fungera. Hur rimmar det med att prövningen enligt lagen faktiskt förutsätter att regeringen lägger sig i och har synpunkter? Kloster Speedsteel är världsledande i snabbstålsbranschen, och det är ett lönsamt företag. Företaget har sin verksamhet förlagd till små orter, som är helt beroende av de arbetstillfällen som Kloster Speedsteel ger. Jan Stenbäck, som äger företaget genom Kinnevik, har valt att överge det för att få loss pengar så att han kan bli svensk TV-kung. För att nå sitt mål säljer han företaget till det franska statliga företaget Eramet. Precis som många statliga svenska företag har Eramet bra lönsamhet och god likviditet, vilket självfallet är ett starkt skäl för att fullfölja affären. Så är inte fallet med den strukturellt bäste tänkbare köparen. Det finns emellertid också invändningar mot denna affär. Det Eramet-ägda snabbstålsföretaget Commentryenne tillverkar ungefär samma produkter som Kloster Speedssteel. Man kommer självfallet att på sikt samordna produktionen i de två företagen, vilket i sämsta fall kan innebära stora förändringar och förlust av arbetstillfällen i Därför är det mycket viktigt att Eramet gör utfästelser inför köpet som skapar bästa möjliga förutsättningar för Kloster Speedsteels framtid. Därför frågar jag näringsministern om han är beredd att medverka till att Kloster Speedsteel även i framtiden får fungera som ett självständigt företag även om man samordnar produktionen med Commentryenne. Är näringsministern vidare beredd att medverka till att Kloster Speedsteel inte blir köpt för sina egna pengar och att vinstuttag i framtiden inte sätts före investeringar? Det är också viktigt att Metall och tjänstemannafacken får rimliga möjligheter till insyn och påverkan i den nya företagskonstellationen. Dessutom är det viktigt att Som jag ser det är det av nationellt intresse att det världsledande snabbstålsföretaget ligger i Sverige. Framför allt måste det vara regeringens skyldighet att på bästa möjliga sätt ta till vara de berörda människornas möjligheter till arbete och trygghet. Därför hoppas jag verkligen att näringsministern tar sitt ansvar, trots att det kan kännas litet ideologiskt motbjudande.

Herr talman! Efter 25 år i stålbranschen känner jag att två saker måste föras fram i den här interpellationsdebatten. Den första är att vi måste komma ihåg att svensk stålindustri på 1970-talet genomgick en ordentlig strukturrationalisering på ett sätt som, vill jag påstå, saknar motstycke på andra håll i världen. Denna strukturrationalisering, som skedde med statens hjälp och goda minne har, såvitt jag förstår, varit ett föredöme för övriga Europa. Vi fick ett antal stålverk där varje verk var skräddarsytt för en specialitet. Produktionsmässigt och kvalitetsmässigt har företagen varit framgångsrika. Det gäller inte minst Kloster Kloster Speedsteel är i dag det enda stålverk i Sverige som producerar snabbstål. Vi måste därför ta i beaktande vad länsstyrelsen i Uppsala län påpekar, nämligen vikten av att se företaget som ett s.k. K-företag. Trots att avrustning nu pågår, så har snabbstål ändå en strategisk betydelse. Produktionsbortfallet från Kloster Speedsteel kan inte så lätt ersättas, eftersom företaget i dag är världsledande i sin bransch. En annan aspekt, som jag tycker är värld att ta fasta på, är att de svenska stålverken, trots sin genomgångna strukturrationalisering och effektivisering, har svårt att stanna kvar och överleva i svensk ägo. Det är kanske inte det viktiga vem som står som ägare, men det finns fall där de svenska stålverkens konkurrenter fungerar med hjälp av direkta eller indirekta statssubventioner. Även om det inte direkt är fallet i affären Speedsteel-Eramet, så är det värt att påpeka. Vi kan, menar jag, ta lärdom från stålindustrin. Strukturrationaliseringar och effektiviseringar i all ära, men de är inte alltid lösningen på industrins problem. Konkurrensen sker ju inte alltid på lika villkor. Det kan då tyvärr också hända att den bäste och mest effektive får lägga sig. Det är något att ta fasta på nu när svensk industri genomgår en ny strukturomvandling på samma sätt som stålindustrin gjorde på 1970-talet. Det regeringen nu gör tycker jag är riktigt -- en god framförhållning -- men det är också viktigt att samtidigt komma ihåg att de företag som måste ut på exportmarknaden inte alltid möter konkurrens på lika villkor. Herr talman! Låt mig tala i klartext. Hur stor är risken, näringsministern, för att vi som nu är duktiga och tar vårt ansvar för att få effektiva och lönsamma företag, av konkurrens och sysselsättningsskäl får se dessa uppköpta av utländska ''statssubventionerade'' företag?

Herr talman! Det ligger ingen motsättning i svaret som sådant. Vi kommer att följa gällande lag. Men som Bengt-Ola Ryttar vet har vi framlagt ett förslag till riksdagen om att upphäva den nämnda lagen. Vår principiella uppfattning är att den har spelat ut sin roll. Det tycker jag att erfarenheterna har visat. Regeringen har inte varit särskilt framgångsrik när den har ställt krav på utländska förvärvare av svenska företag. Vi kommer emellertid att göra en prövning enligt gällande lag, och fram till dess prövningen och beredningen är klar i departementet kan jag av förklarliga skäl inte gå in på den enskilda affären. Det skulle bryta mot gällande praxis att göra det. Rent allmänt kan jag säga, precis som jag gjorde i mitt interpellationssvar, att man inte kan ställa större krav på ett utländskt företag som går in i en bransch än man kan ställa på motsvarande svenska företag eller på något annat företag som gör företagsförvärv. Somliga tror kanske att det finns någon typ av övervinster eller överkapacitet som gör att dessa företag har förutsättningar att bära andra samhällsintressen än vad konkurrenterna gör, men så är nästan aldrig fallet. Det skulle förmodligen förhindra många riktiga och strukturellt framgångsrika affärer. Självfallet är det de enskilda företagens egen utvecklingskraft, förmåga till omvandling och möjligheter att vara konkurrenskraftiga enheter som avgör om de skall kunna överleva och expandera. Det är alltså rationaliteten och konkurrenskraften som är avgörande. Det är också sådana frågor som den här regeringen ägnar utomordentligt stor del av sin tid åt i syfte att stärka den svenska industrin och stegvis ta Sverige ur den nuvarande ekonomiska situationen. Den doktrin som Bengt-Ola Ryttar talar om, dvs. att staten inte skall lägga sig i enskilda företagsaffärer, må i sina grundvalar komma från 1700-talet. Men det är trots allt den doktrinen som i praktiken har lett fram till hela västvärldens välstånd och som i dag i land efter land alltmer anammas. Den har varit utomordentligt framgångsrik. Företagen skall själva få fatta besluten. Det är de som har den bästa kompetensen att göra det. Jag håller självklart med om att svensk industri skall arbeta på lika villkor som utländsk. I vårt arbete i EG-kommissionen gör vi utomordentligt stora ansträngningar för att få bort alla typer av olika stödformer till enskilda företag. Industristödspolitik är inte framgångsrik i vare sig Sverige eller utomlands. Den är inte heller bra för konkurrensen, utan denna skall ske på lika villkor. I regeringen prövar vi för närvarande exempelvis energiprissättningen i Sverige för att se till att svensk industri får samma villkor som utländsk industri när det gäller att konkurrera om framtida investeringar och därmed kunna bli konkurrenskraftig på respektive marknader.
Herr talman! Det är i detta fall inte fråga om att ställa högre krav på Eramet som ägare än på andra företag. Men det finns ett klart intresse av att den svenska enheten, Kloster Speedsteel, får förutsättningar att fungera som ett självständigt företag och inte blir dränerat på pengar. Näringsministern säger att konkurrensförmågan är avgörande för företagens överlevnad. Ja, det är den. Men då måste företagen också ges möjligheter att agera självständigt och på basis av egna kvalifikationer. Det anser jag vara oerhört viktigt i detta fall. Vad gäller frågor om marknadsekonomi och 1700 talsdoktriner vill jag säga att det ändå är en viss skillnad på en marknadsekonomi och laisser fairepolitik. Det tycker jag faktiskt att en del av regeringspolitiken bär spår av i dagens läge. Näringsministern! Är de fyra krav som jag anser viktiga och vill få uppfyllda på något sätt orimliga? Jag förstår att näringsministern är förhindrad att i förväg göra några utfästelser här i kammaren. Det vore dock intressant att få ett generellt omdöme från honom om dessa krav.
Herr talman! Som tidigare nämnts är jag förhindrad att kommentera det enskilda fallet. Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar egentligen själv har svarat på sin fråga i och med att han inte ansåg att det skulle ställas högre krav på ett utländskt förvärvande företag än på motsvarande svenska företag.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka kriterier som bör gälla för att hem för missbrukare skall få ta emot dömda och vad jag avser att göra för att hindra att s.k. kontraktsvård inte bara blir en snabb väg till frihet för fängelsedömda personer. Frågan är föranledd av att en man, som dömts till s.k. kontraktsvård, har begått nya brott under vårdtiden efter att ha avvikit från ett behandlingshem. Av interpellationen framgår också att mannen tidigare har haft flera s.k. § 34-vistelser på olika behandlingshem enligt lagen om kriminalvård i anstalt under den tid han avtjänade fängelsestraff. Möjligheten att döma till kontraktsvård infördes den 1 januari 1988. Kontraktsvård kan användas som en ersättning för fängelsestraff huvudsakligen i sådana fall då brottsligheten har sin grund i alkohol eller narkotikamissbruk. Det är också möjligt att tillämpa samma ordning när något annat förhållande som påkallar vård eller behandling i väsentlig mån kan antas ha bidragit till brottsligheten. Kontraktsvård beslutas genom en s.k. kvalificerad föreskrift vid skyddstillsyn. Genom föreskriften skall den dömde åläggas att genomgå behandling enligt en särskild och av domstolen fastställd behandlingsplan. Om den planerade behandlingen i avgörande grad har bidragit till att domstolen bestämt påföljden till skyddstillsyn, skall i domslutet anges hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut om fängelse i stället hade valts som påföljd. Om den dömde inte fullföljer behandlingen enligt planen kan skyddstillsynen ersättas av fängelse genom beslut av domstol. Av förarbetena till lagstiftningen om kontraktsvård framgår bl.a. att alla former av missbrukarvård och annan behandling skall kunna förekomma -- alltifrån öppen poliklinisk behandling till vård i slutna former. I det särskilda fallet skall den behandlingsform väljas som svarar mot den misstänktes vårdbehov. Vidare framgår att domstolen i sin bedömning skall väga den föreslagna behandlingen mot brottets art och svårhet. Vid denna prövning måste domstolen naturligtvis beakta hur den föreslagna behandlingen är utformad i fråga om vårdtid, regler och behandlingsinnehåll. En kontraktsvård som består av exempelvis några månaders poliklinisk behandling med boende i eget hem torde kunna förekomma endast vid relativt lindrig brottslighet. Däremot torde t.ex. en längre tids institutionsvård med efterföljande öppenvård kunna förekomma även vid relativt grov brottslighet. I förarbetena framhålls dock att detta inte betyder att vissa former av kontraktsvård bör väljas endast av allmänpreventiva skäl. Valet av vårdform skall göras uteslutande med utgångspunkt i vårdbehovet, och visar det sig i något fall att den tänkta vårdformen är alltför kortvarig eller öppen för att kunna accepteras av domstolen med hänsyn till brottets beskaffenhet, får man avstå från kontraktsvård. Så långt förarbetena. När det gäller tillämpningen kan man konstatera att ca 370 personer årligen dömts till kontraktsvård sedan påföljdsvarianten infördes. De alternativa fängelsestraffen har en spridning från en månad till två år och sex månader med en övervikt för korta straff, dvs. straff på mellan en och fyra månader. 1990 var strafftiden i medeltal fem och en halv månad. Vårdformerna varierar. För 68 % av kontraktsvårdsfallen består vården av vistelse i behandlingshem. 25 % behandlas polikliniskt eller i strukturerade program i frivårdens regi. Flertalet av dem som får vård i öppna former är dömda för rattfylleri. En uppföljning som gjorts av kriminalvårdsstyrelsen visar att av dem som dömdes under tiden fr.o.m. den 1 januari 1988 Jag övergår nu till de s.k. § 34-placeringarna. Enligt 34 § kriminalvårdslagen kan en intagen under vissa förutsättningar få vistas utanför anstalt under längre tidsperioder om det sker i rehabiliteringssyfte. Beslut om sådan vistelse fattas av övervakningsnämnden eller av kriminalvårdsnämnden. Förutsättningarna är att den intagne genom en sådan vistelse kan bli föremål för särskilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället och att det föreligger särskilda skäl. Under budgetåret 1988/89 Enligt min mening finns det för närvarande inga skäl att frångå den ordning som hittills gällt i fråga om vilka vårdformer som får användas för kontraktsvård och § 34-placeringar. Även i fortsättningen bör man kunna utnyttja de olika vårdformer som finns. En detaljreglering av formerna för vården i den riktning som Birgit Henriksson antyder, skulle leda till att påföljdsvarianten inte kan tillämpas i många fall där den i dag anses befogad och av allt att döma fungerar väl.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Jag är tacksam över att få veta att kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tillämpningen av såväl kontraktsvården som § 34-vistelserna. Det är nämligen i tillämpningen av reglerna det brister -- det är alldeles uppenbart. Jag relaterar i min interpellation i första hand ett aktuellt fall, men tyvärr, fru justitieminister, är det långt i från det enda. Det är inte ens det enda i Västmanland. Även där förekommer upprepade missbruk av § 34-placeringarna. Åtta gånger har mannen i det fall jag relaterar varit föremål för denna kontraktsvård utan att över huvud taget bli fri från sitt missbruk. Han har dessutom langat från vårdenheten. Jag har varit i kontakt med bl.a. polismän i mitt län, och de är långt ifrån nöjda med sakernas tillstånd. Man har berättat om hur svårt det är att hålla kontroll på dessa ''frigångare'' -- eller vad man skall kalla dem. De sitter ju på behandlingshem, som är helt utan personal efter kl. 17.00 och därefter hela natten till morgonen. Polisen får inte reda på var och när de placeras. Sekretesslagstiftningen hindrar detta. Bevisligen fortsätter många med sitt missbruk. I samband med att polis har genomsökt rum på behandlingshem efter avvikning o.d. har de nämligen hittat narkotika. Detta, fru justitieminister, är icke adekvat vård i mina ögon. Vanliga människor, som upprepade gånger får läsa om sådana här fall i tidningarna, mister tilltron till rättsskipningen. Det har t.ex. redovisats fall då personer har ''snackat sig till'' kontraktsvård och kunnat leva ett behagligt liv på ett öppet behandlingshem som om ingenting har hänt för att sedan den sista veckan göra något så att kontraktet bryts och de åter får krypa in i fängelset. Dessa personer har då haft en ganska behaglig ''fängelseperiod'' utan alltför stora störningar i den personliga livsstilen, och de har definitivt inte slutat missbruka droger. Herr talman! Jag anser, liksom justitieministern, att det borde gå att bygga ut kontraktsvården. Men då måste uppföljningen vara mycket effektivare och utvärdering och kontroll betydligt tuffare. Man måste t.ex. finna sig i att lämna urinprov eller blodprov, man måste kunna kontrolleras. Att det, som i dag, t.o.m. kan handlas med narkotika från öppna behandlingshem är något som måste stoppas. Justitieministern nämner i sitt svar att 40 % av dem som fått § 34-placeringar fått skyddstillsynen undanröjd. Men från initierat håll berättar man om hur smarta många är i dag och hur detta har satts i system -- jag talade ju nyss om hur personer ser till att få en fängelsevecka i slutet av perioden. Man måste därför redan i dag göra något åt sakläget. Bl.a. borde det vara omöjligt att gång på gång på gång kunna få denna form av kontraktsvård utan att man förändrar sitt beteende det minsta. I gårdagens Svenska Dagbladet skriver förre rikspolischefen Carl G Persson en lång artikel under rubriken ''Regeringen måste ta krafttag mot knarket''. Han pekar bl.a. på att det nu finns flera undersökningar och översikter -- från polis, tull och socialvård -- samt uppgifter från beslag som klart visar att missbruket är allvarligt. Jag delar Carl G Perssons uppfattning att det är nödvändigt att snabbt se över både behandlingslagstiftningen och praxis. Man måste även ha en lagstiftning som gör det möjligt att mer effektivt återföra missbrukare till varaktig drogfrihet. Opinionen tar klart avstånd från narkotika. Trots detta har den förra regeringen gjort mycket litet för att stoppa missbruket. Man har gått ut med slogans, men man har inte företagit några förändringar i verklig mening.

Herr talman! Fru justitieminister! Sedan den 1 januari 1988 finns möjligheter att döma missbrukare och andra till kontraksvård. Ny Demokrati vill ha en ordentlig översyn av kontraktsvården, och vi vill ha reda på vilka resultat som uppnåtts. Vi vill ha verkliga vårdprogram, som den dömde förbinder sig att följa. Vi ser gärna att man har en form av avtal, liknande civilrättsliga avtal. För att vården skall kunna fylla sin funktion krävs att kriminalvården och socialvården förmår ge den dömde en adekvat vård. Det finns brister som leder till återfall, och det vill vi motverka genom en än mer aktiv kriminalpolitik.

Herr talman! Då det gäller behandlingshem och vård av narkomaner finns det i dag mycket enkla metoder för att medicinskt kontrollera vem som har ett behandlingsschema. Tyvärr har dessa metoder inte kunnat implementeras, av olika skäl. Om det vid olika tillfällen, okontrollerat och oannonserat tas urinprov och vederbörande accepterar att han är föremål för en urinprovskontroll, som kan göras precis när som helst, visar det om missbruket fortgår eller icke. En vistelse på ett sådant här hem i stället för fängelse borde då innebära att klienten får underteckna ett kontrakt där han förbinder sig att regelbundet ställa upp på denna urinprovskontroll. Den kan alltså företagas precis när som helst, och det finns ingen chans att smita undan med sitt narkotikamissbruk. Detta tycker jag skulle vara en självklar regel som alla hade att rätta sig efter. Det är mycket enkelt, men det har icke implementerats.

Herr talman! Jag vill göra klart att kontraktsvården bygger just på att man träffar en överenskommelse med den som skall omfattas av vården om innehållet i kontraktsvården. I detta kan också ingå en överenskommelse om att den dömde ställer upp på urinprov. Sedan kan det rimligen inte vara min sak att tala om innehållet i vården. Det är domstolen som fastställer detta, och jag som minister kan bara uttala mig om målen med verksamheten. Men det kan alltså ingå i själva kontraktet och gör det också i viss utsträckning. När det sedan gäller de mera övergripande frågor som Birgit Henriksson tog upp, har jag full förståelse för hennes tveksamhet inför att man använder behandlingshem som enbart har personal på dagtid för vård av detta slag. Enligt vad jag har inhämtat anser kriminalvårdsstyrelsen att det i många fall är en fördel ur behandlings och kontrollsynpunkt om ett behandlingshem har personal som tjänstgör nattetid. Uppföljningsstudier visar att många avbryter behandlingen kort tid efter placeringen, och behovet av nattpersonal är därför stort under den inledande behandlingsplanen. Alla åtgärder som kan vidtas för att minimera misslyckanden skall naturligtvis också vidtas. Det kan t.ex. handla om att göra noggrannare utredningar innan man föreslår kontraktsvård eller en § 34-placering, att bättre förbereda den som skall placeras, att vara noggrann vid valet av behandlingshem och ställa krav på vården samt att förbättra kontrollen under den tid som behandlingen pågår. Det här är frågor som vi har anledning att återkomma till, som jag sade inledningsvis, men man måste samtidigt vara realist och räkna med att det inte går att undvika att en viss del av placeringarna misslyckas. Som jag också tidigare påpekade leder misslyckandena i fråga om kontraktsvård normalt till att skyddstillsynen undanröjs och ersätts med fängelse och i fråga om § 34-placeringar till att den som missköter sig återintas på kriminalvårdsanstalten. För den dömde handlar det alltså om ett val mellan någon form av behandling och fängelse, inte om ett val mellan behandling och ett liv i frihet.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för de senare synpunkterna, framför allt att hon anser, liksom kriminalvårdsstyrelsen, att det bör finnas tjänstgörande nattpersonal på de s.k. § 34 hemmen. Det är främst de placeringarna som jag tycker är svårast. Domstolarna, framför allt tingsrätterna, har redan blivit mera restriktiva, och när föreskrifterna lämnas ser de efter hur många gånger försök har gjorts och misslyckats. Jag har alltså reagerat mest mot § 34-placeringarna, som man gång på gång -- upp till åtta gånger -- kan prata sig till och där man uppenbarligen kan bryta och icke vara med på urinprovstagning. Det vore ett minimikrav. Jag vet att man t.ex. på Hinseberg, riksanstalten för kvinnor, sedan många år har infört frivilliga kontrakt, där kvinnorna har ställt upp på urinprovstagning och slutit ett riktigt kontrakt om att bygga upp sin hälsa och vara drogfri. På Österåker finns något liknande. Det går alltså, men det har inte införts på § 34-hemmen, självfallet därför att det praktiskt taget inte finns någon personal. Det här oroar oss djupt, och det oroar också polisen, som inte ens vet var de är placerade.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat bostadsministern om regeringen avser att förändra nuvarande lagstiftning mot pornografi för att ytterligare främja jämställdheten mellan könen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Låt mig till att börja med säga att även jag tror att pornografi kan påverka mäns uppfattning om kvinnor negativt och därigenom motverka våra strävanden efter jämställdhet mellan könen. När det gäller lagstiftning måste en utgångspunkt vara att andra inskränkningar i yttrandefriheten inte görs än sådana som är nödvändiga för att värna om andra, mycket betydande, allmänna och enskilda intressen. Ett sådant betydande intresse har dock ansetts föreligga bl.a. när det gäller att förhindra spridningen av våldspornografi. I denna typ av bilder skildras regelmässigt den avbildade kvinnan på ett grovt kränkande och nedvärderande sätt. Genom föreningen av våld och sexualitet innebär sådana skildringar en särskild risk för att män påverkas negativt i sin kvinnosyn och i sitt beteende mot kvinnor. Därför finns det, som Berith Eriksson påpekar, straffbestämmelser som gäller skildring av bl.a. sexuellt våld. Det jag syftar på är bestämmelser i brottsbalken om olaga våldsskildring. Dessa bestämmelser gäller dels alla slags bilder som skildrar sexuellt våld eller tvång, dels rörliga bilder som innehåller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor och djur. Straffansvaret gäller både den som sprider och den som framställer sådana bilder, om de är avsedda att spridas. Maximistraffet för detta brott skärptes den SFS 1990:886). Lagen innebär att framställningar i filmer och videogram som skall visas offentligt även i fortsättningen skall granskas och godkännas i förväg av statens biografbyrå. När det gäller filmer och videogram som inte skall visas offentligt innebär lagen en starkt intensifierad tillsyn över marknaden i syfte att komma till rätta med de problem som orsakats av spridningen av våldsskildringar. I samband med den nya lagstiftningen beslutades om ett särskilt åtgärdsprogram. I det ingick bl.a. inrättande av ett råd med uppgift att följa marknadsutvecklingen, att ta initiativ till ett informations och utbildningsprogram på videogramområdet och att ge stöd till lokala initiativ. Det är min starka förhoppning att dessa åtgärder skall bidra till att sanera marknaden. Det betyder emellertid inte att man kan slå sig till ro, utan utvecklingen på området måste noga följas. Det är bl.a. därför som justitiekanslern nyligen fått i uppdrag att utvärdera bestämmelserna om olaga våldsskildring för att se om ytterligare åtgärder behövs. Utredningsarbetet skall vara klart senast den 1 juli nästa år. Jag vill också peka på att det finns andra bestämmelser i brottsbalken som ger möjlighet att ingripa mot pornografiska skildringar, t.ex. Berith Eriksson anser, om jag förstår henne rätt, att det i jämställdhetslagstiftningen bör slås fast att pornografi är diskriminerande och därmed ett hot mot jämställdheten. Som jag hoppas har framgått av vad jag redan sagt, delar jag den uppfattningen att det finns former av pornografi som klart kan betecknas som oförenliga med våra jämställdhetssträvanden. Det är väsentligt att det finns effektiva bestämmelser mot sådan pornografi. På den punkten tror jag inte att det finns någon åsiktsskillnad mellan mig och Berith Eriksson. Tillämpningsområdet för den nuvarande jämställdhetslagen är emellertid begränsat till arbetslivet. En ny jämställdhetslag träder i kraft den 1 januari 1992 . Även i denna lag är tillämpningsområdet begränsat till arbetslivet. Bl.a. därför tror jag inte att det vore lämpligt att reglera frågan om pornografi i jämställdhetslagen.

Herr talman! Jag får börja med att tacka justitieministern för svaret. Jag vill ställa frågan: Vad vet kvinnor som justitieministern och jag om porren -- egentligen? Jag tror att de flesta av oss kvinnor inte funderar särskilt mycket över vad pornografi är. Ändå påverkas vi alla av den syn på kvinnor, män, sexualitet och relationer som pornografin förmedlar. Den s.k. dagligvaruporren säljs tillsammans med ost och bröd i matvaruaffärerna lika naturligt som andra dagligvaror. Men det faktum att den finns där, lättillgänglig för alla, innebär inte att kvinnor i allmähet vet vad dessa tidningar innehåller, eftersom vi inte är konsumenter av porrtidningar. Genom att inte köpa slipper vi se innehållet, men vi slipper som individer därmed inte undan konsekvenserna, som negativa företeelser i samhället. Jag interpellerade ministern som har ansvaret för jämställdhetsfrågor därför att jag inte ville hamna i debatten om våldspornografi. Jag anser att även den tillåtna pornografin handlar om makt, våld, underordning och kontroll. Ett exempel på en bild i ett sådant här alster kan vara den som visades på det seminarium som ROKS hade för kvinnor i våras, där en naken kvinna är uppbunden och upplagd på ett serveringsfat, med texten: ''Att binda upp en kalkon på rätt sätt kräver sin man.'' Ett annat exempel är en naken kvinna i en spjälsäng med babyhätta, napp och en batong i underlivet. Vilka associationer spelar man på då? I pornografin saknas tvåsamheten, kärlek och erotik på lika villkor. Där framställs kvinnor som objekt, varor, som enbart är till för att brukas av män. De som agerade mot borttagandet av lagen om sårande av tukt och sedlighet på 60-talet blev stämplade som sippa puritaner och moralister. Det kanske fanns sådana också, men där fanns även de som förstod hur utvecklingen skulle bli. Men också nu är det rädslan för att bli betraktad som en moralist som inte är intresserad av sex som avhåller många kvinnor från att reagera på den här företeelsen och agera. Jag är inte jurist och kan inte komma med några snygga lagförslag, men jag tror inte längre på nya lagar i brottsbalken, eftersom de vi redan har fungerar så erbarmligt dåligt. Det senaste jag läste angående åtalsförsök på våldspornografiområdet gällde en bildserie i den tillåtna porrtidningen Svenska Hustler, där en man hugger huvudet av en kvinna och sätter dit huvudet av sin älskarinna, som har omkommit i en trafikolycka. Efter den transplantationen har mannen samlag med sin skapelse. Den serien friades av justitiekanslern, därför att våldet, att skära huvudet av kvinnan, och samlaget inte fanns på samma bild! Man undrar ju om justitiekanslern har förstått det här med serier. De lagar vi har behöver alltså verkligen ses över och utvärderas. Jag undrar om justitieministern är beredd att bidra till det. Vad jag blev mycket intresserad av var kommittédirektiven om grupptalan vid svenska domstolar. Jag hoppas att det kan bli en öppning för att föra talan enligt en modell liknande den som några delstater i USA har, där en kvinna kan föra talan mot en porrtidning som hon anser skadar och förnedrar kvinnor som grupp och få en civil rättslig prövning av det. Det är, fru justitieminister, dags för oss kvinnor att informera oss om pornografin och dess skadeverkningar och att göra något åt den -- männen kommer inte att göra det åt oss.

Herr talman! När jämställdhetsfrågorna kommer på tapeten är det som regel fråga om löneskillnader, orättvisor i pensionssystemet, brist på kvinnor på ledande poster i förvaltning, näringsliv och politik eller arbetsfördelningen i hemmet som diskuteras. Det är naturligtvis mycket viktiga frågor, men det är också viktigt att diskutera de attityder som är grunden till det ojämställda samhället. Det är här pornografin kommer in, där våldspornografin och barnpornografin är de värsta avarterna. Vi har, som justitieministern sade, lagar och vi har en barnkonvention som fördömer de värsta avarterna av pornografi, men det sker övertramp, och det sker dagligen. Det kan man konstatera bara man går in i butikerna. Därför måste det ske en skärpning av tillsynen av de lagar som vi faktiskt har och som skulle förhindra att en del av den här pornografin producerades. Det måste svida ordentligt i dem som producerar och säljer de här produkterna, som ju påverkar attityderna till kvinnor så negativt. Allra viktigast är det naturligtvis att angripa roten till det hela, nämligen efterfrågan. De män som efterfrågar pornografi, i synnerhet våldspornografi, måste ha en störd syn på kvinnor. Det styrks av den koppling mellan våldtäkter, kvinnomisshandel och pornografi som påvisats i de forskningsrapporter som Berith Eriksson refererade till. Att få fram orsaken till att män väljer att köpa och titta på de här produkterna är naturligtvis en angelägen forskningsuppgift, men sådant tar sin tid. Nu är det viktigt att de lagar och konventioner som vi har om videogram, olaga våldsskildring och barnpornografi tillämpas. Jag tycker också att videogram för visning i hemmen borde inbegripas i lagstiftningen, men det sade ju riksdagen för inte så länge sedan nej till. Tyvärr visar det sig i resursknapphetens tid att man prioriterar bort övervakningen av den här typen av lagbrott. Därför är det bra att JK fått i uppdrag att utvärdera bestämmelserna av olaga våldsskildring för att se om ytterligare åtgärder behövs. Men jag tycker att det är viktigt att vi också stimulerar allmänheten att anmäla de brott man ser, ja, att öppna ögonen för dem och att leta efter dem. Jag tror faktiskt att man skulle kunna få många kvinnor att anmäla övertramp på det här området om de bara stimulerades att göra det. Jag tror att det är viktigare just nu än att ändra jämställdhetslagen, även om jag sympatiserar med Berith Erikssons uppfattning att jämställdhetslagen måste bidra till en attitydförändring ute i samhället. Jag tror att attitydförändringar kan ske på andra vägar.